Herr talman! Det har talats mycket om u-landshjälp här i dag — fattas bara annat. Den är mänsklighetens mest angelägna ärende just nu, och därför kan det inte heller talas för mycket om den. Förstår man inte att den är det mest angelägna ärendet måste man vara blind och känslolös. Jag vet väl att politiker gärna varnar för känslor i detta sammanhang. Men jag tycker faktiskt att de politiker som sysslar med ekonomi skulle ha glädje av att så att säga lägga litet mera känsla i siffrorna ibland. Vi känner så väl argumenteringen för den blygsamma höjning av anslaget som presenteras i statsverkspropositionen: omsorgen om det statsfinansiella läget. Vi vet också att en omfördelning inom budgetens ram inte Jåter sig göra. Och de ytterligare skatte höjningar som flera betydande organisationer förordat till u-landshjälpens fromma får, har det framhållits, samhällsekonomiska <:konsekvenser som skulle inverka menligt på våra framtida möjligheter att ge hjälp. Allt detta är naturligtvis riktigt. Men ändå måste något göras. Vi kan inte, trots att vi är en liten nation, skjuta på problemet och mena att vi kan lösa det lika väl om några år som i dag. Ty det är — därom är all expertis på området enig — fråga om en naturkatastrof som kommer. Vi vet att just nu lever två miljarder människor i undernäring och svält, me. dan en miljard — däribland vi själva — lever i välstånd. Och katastrofen får större och större omfattning. Vid nästa sekelskifte kommer det att finnas dubbelt så många människor i världen som nu. Det är i och för sig katastrofalt. Men det värsta är väl ändå att det då fortfarande kommer att vara endast en miljard som lever i välstånd, medan fem miljarder lever i hunger och svält. Det blir en monstruös värld, där fem människor av sex svälter. När den dagen kommer ligger de flesta av denna kammares ledamöter i graven — tack och lov kanske vi skall säga. Men det finns för oss allesammans människor som vi håller av som skall ta världen i arv och leva då. Det rör sig alltså om en naturkatastrof. Vad skulle vi sagt om den hade drabbat oss inom landets gränser, i Mellansverige eller Norrland? Hade vi sagt att det statsfinansiella läget inte är sådant att vi kan ingripa nu, men att vi lovar komma igen någon gång mellan 1970 och 1980? Så kan man inte göra i ett katastrofläge. Hur är det egentligen med solidariteten och med människovärdet som vi erkänner med stora och vackra ord men förnekar i handling genom vår bristfälliga generositet? Det torde vara allom bekant att ulandshjälpen stagnerat i industriländerna, trots att dessa länders inkomstök ning är tämligen avsevärd — 250 miljarder dollar under de senaste fem åren. För fem år sedan uppgick industriländernas hjälp till 0,87 procent av nationalinkomsten. I fjol var siffran nere i 0,66 procent. Vårt lands bidrag uppgick endast till hälften av denna siffra, 0,33 procent. Vi står fortfarande och stampar någonstans mellan 09,33 och 0,37 procent. Därmed bekläder vi enligt rapporten från ordföranden i OECD:s u-landsorgan, DAC, tredje platsen från slutet bland de 15 OECD-staterna. Trots att detta är förhållandet hyllar vi alla principen att en procent av nationalinkomsten bör ges till u-landshjälpen och talar vitt och brett därom. Vi kanske också menar vad vi säger. Om tillräckliga bidrag inte kan ges via statsbudgeten kanske vi skulle kunna ge över vår egen budget. Tänk om ledamöterna av Sveriges riksdag skulle börja ge en procent av sin inkomst. Svenska folket vet mycket väl vad en riksdagsman har i lön, men inte vad han offrar. Då skulle det också komma till uttryck om vår goda vilja verkligen finns eller om det bara är en humanitet som sitter i munnen. Jag är säker på att det finns organ — Lutherhjälpen, Röda korset, Rädda barnen — som gärna skulle administrera en procent av de ärade kammarledamöternas riksdagslön. Jag tror att det skulle ge en injektion också hos opinionen i landet, och opinionen för u-landshjälp behöver verkligen intensifieras. Skattebetalarna skulle kanske sedan kunna vara med om en fast avgift, en katastrofavgift utöver budgeten, så att SIDA skulle kunna fortsätta sina mycket angelägna projekt — familjeplanering i Östafrika, i Indien och Pakistan. Expressen hade i kväll vänligheten att referera något av den u-landsdebatt som har förts och skrev då att högern förstås teg i de här frågorna. Hur man nu kan vara så tilltäppt i öronen förstår jag inte.

Man borde inspirera svenska företag att etablera sig i u-länder. Det är vanskliga projekt som staten borde engagera sig för och där den borde ge rimliga garantier för nationaliseringsförluster o.s.v. Det är en väg som vi aldrig kommer ifrån. Vi som arbetar på missionsfälten och i andra humanitära företag vet hur det växer fram en utbildad ungdom på många håll i världen. Men det saknas arbetstillfällen, och då är utbildningen inte mycket värd. Vi får nu verkligen hoppas att jordbrukspropositionen när den skall klubbas i riksdagen inte kommer att präglas av isolationism och nationell själviskhet. I en svältande värld med sjunkande livsmedelsproduktion kan det under inga omständigheter vara försvarligt med en konstlad dämpning av den egna produktionen. Förlidet år sjönk livsmedelsproduktionen med 2 procent, naturligtvis med hänsyn tagen till folkökningen. Det vore gott om de ledamöter som besökt USA på sin utskottsresa hade tagit litet intryck av de nya vindar som blåser på jordbrukspolitikens område där. Som bekant är man där på president Johnsons initiativ beredd att inte längre lägga igen utan öppna nya arealer för odling — upp till 25 miljoner har. Enligt Food for Freedom Act anser man det inte vara rimligt att låta hjälpen bara vara beroende av ett eventuellt överskott som ju inte längre finns, sedan man exporterat till Sovjetunionen och Kina. Man vill planera in biståndet, känna ansvar för hungrande folk genom fortsatt egen odling. Det är solidaritet i politiken. Hjälp med egna produkter och människor har onekligen den förtjänsten att inte nagga valutareserven. I det löpande årets budget finns en liten post som avser bistånd genom enskilda organisationer — 1!/2 miljon kronor. Vi påtalade den blygsamheten i fjol. SIDA har räknat upp posten i år till 6 miljoner kronor, och nu frågar man sig vad som skall bli kvar efter de prutningar som måste vidtas, om hela den planerade fältverksamheten skall krympas från 164 miljoner kronor till 99 miljoner. Rimligtvis vill SIDA först se om sitt eget hus. Det klena anslaget till hjälp genom frivilligorganisationen missionen och andra humanitära företag vittnar om att man fortfarande inte har klart för sig hur effektivt man kan hjälpa genom dessa institutioner. Utrikesministern var i dag inne på detta och betygade sin respekt för det arbete som missionen utför, vilket jag hälsade med stor tillfredsställelse. Professor Myrdal och andra auktoriteter har uttryckt samma mening. Likväl är det mycket litet man räknar med att kunna kanalisera över dessa hjälpföretag. Det blev 1,5 miljon kronor den gång vi hade en stat på 337 miljoner kronor. På kontinenten har man bättre insett betydelsen av denna verksamhet. I Västtyskland anslås 50 miljoner D-mark till hjälpen genom kyrkorna. Detta är väl helt naturligt. I missionerna i Tyskland förfogar man över en färdig organisationsapparat. Man har där människor med kunskaper, erfarenhet och idealitet. Just därför blir det mycket små avbränningar. När vi bläddrar i SIDA:s äskanden över nya tjänster, finner vi att där väller fram en rad av byråchefer, byrådirektörer och byråsekreterare i därtill hörande lönegrader. Så måste det naturligtvis vara i ett statligt verk. Men det är frestande att läsa upp lönestaten t.ex. hos Svenska Mongol-Japanmissionen. Enligt denna stat har en ensamstående 8 400 kronor per år under de första fem åren. Sedan stiger summan till 8 700 kronor. Om äkta makar arbetar samman har de tillsammans 15000 kronor under de första fem åren. De ligger långt efter svenska fredskårarbetare. De har valt uppgiften frivilligt. De känner sig ledda och drivna av Gud, och den driften är billig. Och det blir sannerligen inte sämre resultat tekniskt. Sällan har jag sett så mycket effektivt arbete uträttas under svåra och pressande förhållanden som på olika håll i Fjärran Östern, där kristna och humanitära organisationer arbetar. Jag minns särskilt på ett spetälskesjukhus sju västerlänningar, intelligenta, kunniga och med förmåga till samarbete. De kunde varit institutionschefer var som helst i västerlandet men hade valt att tjäna dessa arma människor vid världens ände. Vad som fick dem att uthärda arbete under så pressande förhållanden var inte lön och inte trivsel utan tron och kärleken. Det är gott att tron inte alltid är en privatsak. Beträffande omkostnaderna för administrationen ligger missionerna lågt. De har lärt sig att arbeta under knapphetens kalla stjärna. Lutherhjälpen, som förlidet år samlade in över 20 miljoner kronor, har 5 procent i administrativa kostnader. I ett nummer av Sunt Förnuft gör man en jämförelse mellan barnaoch mödravårdscentralen i Kelibia i Tunisien, ett SIDA-projekt, och Fosterlandsstiftelsens sjukhus i Padhar i Indien. Det förra har uppförts genom byggnadsstyrelsen och kan ta emot 20 mödrar med barn. Det har kostat 4 miljoner kronor. Stiftelsens sjukhus i Indien har 142 platser och har, trots att det är avsevärt större till ytan, kostat en knapp miljon eller 900 000 kronor. Man får en del u-landshjälp för pengarna när de slussas genom sådana frivilliga organ. Detta är i och för sig ingen kritik mot SIDA. Staten har sin tungrodda byråkrati, medan frivilligorganisationerna kan agera smidigare. Det är min förhoppning att SIDA verk ligen skall få ökade möjligheter att arbeta och ökade resurser att använda på sitt lilla frontavsnitt så att denna naturkatastrof som nu rullar fram över världen skall kunna stoppas. Jag. hoppas att man skall förstå att missionen här verkligen har en mission att fylla.

Herr talman! Bland alla de skilda ämnen som har förts fram i årets remissdebatt har de jordbrukspolitiska frågorna visserligen förekommit men inte spelat någon framträdande roll. Detta är ju ganska naturligt med hänsyn till den aktuella situationen, som väl närmast kan karakteriseras som en tid av väntan. Vi får verkligen hoppas att denna väntan för oss vanliga människor skall utnyttjas väl av den förhandlingseller skall vi säga Ööverläggningsgrupp, som nu sköter kontakterna mellan statsmakterna och jordbruksnäringens företrädare. Tids nog blir det tillfälle att ta ståndpunkt i denna viktiga fråga, och även om vårens diskussioner fyllde en med onda aningar beträffande viljan och förmågan från socialdemokratisk sida att vidta positiva lösningar, har det hänt en hel del sedan de första kanske något förhastade inläggen. Vi får alltså hoppas att det nu skall finnas bättre förutsättningar till en rimlig och riktig lösning av de jordbrukspolitiska frågorna på längre sikt. Tyvärr har emellertid diskussionen, såsom den tidigare förts, i sig själv varit skadlig på så sätt att man nu möter mycken pessimism inför framtiden inom jordbruksnäringen. Detta har gjort att problemet i dag alltmer tenderar att bli en fråga inte om överproduktion utan om rekrytering av företagare till lantbruksnäringen och om investeringsvilja. Situationen inom jordbruket visar med all önskvärd tydlighet vilket ansvar man har i den offentliga debatten när det gäller utvecklingsfrågorna;..Genom en negativ attityd i en diskussion är det lätt att riva ner vad som tidigare har byggts upp.

I dessa områden kan det inte bli fråga om någon nedbantning av jordbrukets produktionsvolym utan snarare en motsatt utveckling. Det måste också ur samhällets synpunkt vara riktigt att utnyttja de befintliga produktionsmedlen maximalt. Frånsett denna målsättning måste givetvis den fortgående rationaliseringen inom jordoch skogsbruksnäringarna koordineras med en motsvarande utökning av försörjningsmöjligheterna inom andra näringsgrenar. På detta område är emellertid bristerna påtagliga. Erfarenheten av lokaliseringspolitiken, sådan den bedrivits sedan den 1 juli 1965, visar nämligen att lokaliseringsstödet har en konstruktion som framför allt gynnar större och relativt väletablerade företag. Mindre företag och företag av en lägre konsolideringsgrad besitter vanligen inte förutsättningarna för att kunna utnyttja lokaliseringsstödet. Erfarenheten visar med andra ord på det paradoxala att det i stor utsträckning är företag som egentligen inte skulle behöva särskilt stöd, som kan utnyttja lokaliseringsstödet i dess nuvarande utformning. I det norrländska inlandet är dylika företag lätt räknade, och effekten av lokalise ringsstödet har också blivit avsevärt mindre än Önskvärt och nödvändigt vore. Självfallet har stödet varit av värde när det gällt att försöka nylokalisera filialföretag till stora välkända företag till det norrländska inlandet. Det är dock bekant att den kanske värdefullaste effekten av lokaliseringsstödet är den hjälp till expansion för i orten redan befintliga företag som stödet medger. Bestämmelsernas nuvarande utformning utgör därvid ett hinder i regioner med brist på företag och med företagare som har brist på kapital. Den reform av lokaliseringsstödet som tidigare har efterlysts bl.a. i motioner blir alltså allt angelägnare. Det blir nödvändigt, av allt att döma, att differentiera lokaliseringsstödet på så sätt att kravet på eget kapital sätts lägre i de regioner där stödet nu är särskilt angeläget, d.v.s. i det norrländska inlandet. Samtidigt måste tydligen en uppräkning ske av resurserna på detta område. Allt tyder nämligen på att de medel som riksdagen ursprungligen har anvisat för denna verksamhet inte kommer att förslå. Regeringen borde ge besked i denna fråga. är man beredd att bygga ut och komplettera lokaliseringsstödet med ledning av de hittills vunna erfarenheterna, eller tänker man fortsätta att avvisa nödvändiga reformer? Detta är en så stor och väsentlig fråga för det norrländska inlandet, att man har rätt att kräva klart besked. Statsverkspropositionen ger i sammanhanget ingenting eller snare väcker tveksamhet över hur helhjärtat regeringen är beredd att satsa på en fortsatt aktiv lokaliseringspolitik. Det har ju inte sparats på vackra löften beträffande utvecklingen i Norrlands inland, men resultatet är långt blygsammare. Förutsättningarna för ökad företagsetablering i t.ex. Jämtlands län är dock goda. Där finns arbetskraft, råvaror och en tyvärr ofta förbisedd gynnsam lokalisering kommunikationsmässigt sett. Närheten till is fria atlanthamnar vid Trondheimsfjorden är en alltför ofta förbisedd positiv lokaliseringsfaktor. Bristen i sammanhanget är den ensidiga näringsstrukturen, och den behövs det samhällets insatser för att komma till rätta med. Om detta skall lyckas måste dock åtgärderna dimensioneras efter det aktuella behovet. Det är denna reformering av lokaliseringspolitiken som är så angelägen och brådskande. Samhällets insats på ett område kräver ofta en översyn också på en rad andra fält. Jag har tidigare i skilda sammanhang haft anledning påtala den ogynnsamma behandlingen av vissa glesbygdslän när det gäller bostadskvoteringen och vägutbyggnaden. Jag skall inte här i dag i detalj gå in på situationen på dessa områden, men jag vill betona hur angeläget det är att man beaktar kraven på dessa områden när man bedriver en aktiv Ilokaliseringspolitik. Om lokaliseringspolitiken skall ge avsedd effekt, måste den följaktligen följas upp genom tillräckliga basinvesteringar i samhället, och även här efterlyser man ibland mer av konsekvent helhetssyn från regeringens sida. I alltför många fall ger man med ena handen och tar tillbaka med den andra. Samma helhetssyn skulle jag vilja efterlysa när det gäller anslagspolitiken till företagareföreningarna. Skall man skapa ett företagsvänligt klimat i en region, representerar företagareföreningarna ett väsentligt inslag. Dessa föreningar har nu i de allra flesta län fått betydelsefulla = arbetsfunktioner, framför allt i vad gäller småföretag. En upprustning av dessa föreningars resurser är också ett angeläget och betydelsefullt inslag i en aktiv näringspolitik.

Herr talman! Jag skall faktiskt börja med att vända mig till herr talmannen och uttrycka den förhoppningen att han så småningom skall kunna ta upp det önskemål som många riksdagsmän hyser, nämligen att det företas en ordentlig ämnesindelning av remissdebatten. På detta sätt kunde man få till stånd en koncentration under vissa tider till bestämda ämnen och ämnesfrågor. Den sillsallad till debatt som. vi nu har är ingen verklig debatt, som ger någon egentlig redovisning av: frågorna. Diskussionen blir onjutbar både för kamrarnas ledamöter och för de övriga som till äventyrs lyssnar på den. Jag tycker alltså att man skulle göra en allvarlig ansträngning att försöka få hyfs på våra remissdebatter,; vilket jag tror enklast ordnas på det sättet att man ägnar en viss tid den första.dagen till en rent ekonomisk debatt, en viss tid till nästa departemenisområde 0. s. v. Det var egentligen inte detta, herr talman, som jag ville ta upp, 'utan jag ville närmast säga några ord om försvarsfrågan. Jag skall därvid: gå in på något som sällan har berörts i detta sammanhang, nämligen den rent ekonomiska aspekten av den minskning vilken nu är planerad för nästkommande budgetår. Vår bytesbalans är just nu besvärande. Den är inte så god som den borde vara. Vårt handelspolitiska läge är ansträngt, och detta 'beror framför allt på en del inte tillräckligt uppmärksammade företeelser på vissa områden av näringslivet. Det ena är att våra skogsindustrier ibland arbetar med utomordentligt stora bekymmer, både när det gäller att få fram rationella enheter av tillräcklig storleksordning och när det gäller att kunna hålla priserna uppe.

Båda dessa' insatser från vår massaindustris sida kostar utländsk valuta. Det betyder 'stora kapitalutflöden från vårt land för att möjliggöra dessa investeringar. Vidare har malmen råkat ut för en rad liknande besvärligheter. Man efterfrågar inte längre vår fosforrika malm i samma utsträckning som tidigare. Här måste till en ny teknologisk process om vi med samma framgång som tidigare skall kunna sälja t.ex. vår kirunamalm. Något liknande gäller på järnoch stålområdet, men jag skall inte ge mig in på det. Konsekvenserna av hela denna utveckling är att vi alla måste bära ökade bördor. Det är därför med tillfredsställelse man. konstaterar valet av denna form för att finansiera näringslivets fonder, ty. det är faktiskt alla i folkhushållet som måste bära dessa svårigheter som vi har att komma till rätta med på något sätt. Och det är här försvarsindustrien och försvaret i övrigt kommer in. Om någon industrigren »skall göra det» i vår tid är det verkstadsindustrien. Den skall på exportsidan ersätta vad vi i dag tappar genom lägre priser på skogsindustriernas produkter. Verkstadsindustrien skall kompensera oss för bortfallet av valutainkomster på malmområdet, etc. etc. Nu arbetar en mycket stor del av vår verkstadsindustri för försvarets räkning. Ungefär 60 000 personer är direkt verksamma för olika materialbeställningar: från. försvaret. Dessutom måste åtminstone. 40 000 man arbeta inom våra exportindustrier för att intjäna valutor, med. vilkas hjälp vi betalar alla försvarsförnödenheter vi köper utifrån. Sammanlagt. arbetar alltså cirka 100 000 man i vårt land för försvaret. De 'indragningar som göres under nästkommande . budgetår kommer onekligen : att: . medföra ' besvärligheter för dessa - försvarsindustrier.

Herr talman! Herr Kellgren efterlyste placering av talarna i en sådan ordning, att det skulle kunna uppstå en debatt som livade upp remissdebattsdagarna och alltså gav den givna ordningsföljden av talare någon mening. Jag trodde faktiskt att herr talmannen hade en viss mening med min placering efter herr Kellgren, eftersom vi båda två sitter i försvarsutredningen och åtminstone i detta sammanhang kanske skulle kunna berika debatten med några spännande avslöjanden. Nu har herr Kellgren begränsat sig till ett område, som han väl behärskar, nämligen arbetsmarknaden och då även försvarsindustrien. Det är klart att det är ett mycket känsligt kapitel för den socialdemokratiska regeringen när den skapar en sådan brydsam situation för en så viktig och specialiserad industri som försvarsindustrien är. Alla möjliga argument som kan vara en lugnande medicin för dem som är anställda i denna industri är naturligtvis nödvändiga att ta till, vilket också herr Kellgren här har försökt. Vad han avslöjar är ju att man inte är på det klara med hur problemet skall kunna lösas. Den skisserade vägen är teoretiskt fullt naturlig att dra fram i debatten, men en sådan omställning inom denna industri kan man ju inte åstadkomma så snabbt som önskvärt vore. Å andra sidan kanske utslaget av regeringens hastiga kovändning i försvarsfrågan i alla fall dröjer så länge på materielsidan, att försvarsindustrien har en chans att ställa om sin produktion. Man får hoppas det bästa! I första kammarens protokoll från i går har jag funnit ett uttalande av försvarsministern, där han säger att han också ser som ett gynnsamt tecken att de flesta försvarsindustrierna i Sverige inte längre är så uteslutande inriktade på försvarsmaterielproduktion utan i många fall har en mera sammansatt produktion, vilket kanske gör att de snabbare kan ställa om. Herr Kellgren sade också att omställningen till annan produktion för export skulle innebära en förbättrad handelsbalans, men man får väl komma ihåg att vårt exportläge inte är så ljust att det utan vidare finns marknader för en ökad export. Jag tror att det behövs en ganska lång tid, innan man kan komma ut med nya produkter och finna avsättning för dem på exportmarknaden. Det gäller dessutom att få så pass mycket betalt, att man kan klara situationen hemma utan att det sedan tillkommer aspekter av typen krav på exportgarantier för att förhållandena skall kunna rättas till. Men detta är kanske att svartmåla mer än nödvändigt. Jag tror att det som herr Kellgren nu sade bör observeras, ty det är inte så lätt att klara denna omställning som regeringen hittills kanske har velat göra gällande. Vi fick veta att cirka 10 000 personer skulle bli berörda. Om man även räknar med deras familjer blir det ganska många personer i Sverige, som under de närmaste åren med oro för sitt livsuppehälle kommer att avvakta utvecklingen inom försvaret för att få veta om de får ha kvar sin sysselsättning eller inte. När jag på sin tid begärde ordet i denna debatt hade ju mångt och mycket inte hänt, som nu i tidningarna redovisats från försvarsutredningen. Det finns naturligtvis inte någon anledning för mig såsom ledamot av denna utredning att göra några sådana avslöjanden som dagspressen kanske har möjlighet att pigga upp läsarnas livsandar med.

Den försvarspolitiska debatt som har uppstått jämsides med dessa turer i dansen kring försvarsfrågorna är däremot någonting som man bör beakta och hälsa med tillfredsställelse att den kommit till stånd. Där finns ett material som är tillgängligt för allmänheten, och genom studier i detta kan man hämta åtskilligt som är av intresse för bedömningen av frågor som berör svensk säkerhetspolitik. Materialet är väl inte så populärt framställt att det kan bli fråga om någon bestseller. Men i denna försvarsdebatt har det på ett anmärkningsvärt sätt förekommit tongångar och uttalanden även från försvarsministern i torsdags i första kammaren — som ger vid handen att dessa studier skulle vara så entydiga, att man därav skulle kunna dra bestämda slutsatser om läget i Norden, i Europa och i världen i övrigt. Detta skulle bl.a. gälla de rön som försvarsutredningen genom två av sina sekreterare lagt fram i skriften »Svensk säkerhetspolitik».

Men detta är vad som har skett.

Man skulle alltså ha övergett den gamla tanken att vi om möjligt skall möta ett angrepp utanför våra gränser med hjälp av ett starkt flygvapen. I stället skulle vi nu befinna oss i den situationen att flygets roll i försvaret avsevärt minskar, på samma sätt som marinens roll redan har minskat avsevärt. Tonvikten skulle i stället läggas på armén och markstridskrafterna i övrigt.

Några entydiga tendenser som tyder på något behov av en radikal omstrukturering av vårt försvar redovisas inte. Alla sådana omstruktureringar är oerhört kostsamma, det förstår vi. Jag har också i denna bok läst vad som där skrivits om Sveriges och grannländernas strategiska betydelse. Det sägs klart ut att »den strategiska situationen avsevärt ändrats sedan andra världskriget men kvar står dock inflytandet av de militärgeografiska förhållandena vilka i dagens läge bl.a. innebär att Norden fortfarande är beläget i eit gränsområde mellan dominerande stormaktsintressen. När det gäller att värdera hur starka dessa strategiska intressen kan vara måste flera faktorer beaktas.» Man har i fråga om den världspolitiska situationen naturligtvis funnit att det åstadkommits en viss avspänning men också att det finns tendenser till upplösning av även mycket hårda bindningar inom <stormaktssfärerna. Jag tänker då på de tendenser till frigörelse i viss utsträckning, som vi märkt inom Nato och Warszawapakten. Av dessa tendenser drar man den slutsatsen, som det står på s. 150 i studien, att sådana strävanden med vitt skilda mål kan innebära internationella konflikter eller medföra ökade möjligheter till sådana. I studien finns inte heller någonting som entydigt visar att en radikal omstrukturering av vårt försvars sammansättning är påkallad.

Dessa och andra aspekter — speciellt östersjöområdets strategiska betydelse och vad som där sker — synes mig göra det angeläget att vi inte hastigt drar igång några utredningar som skulle innebära omstrukturering av den radikala art jag här antytt. Låt mig ett ögonblick, herr talman, stanna vid östersjösituationen. Vi vet alla att Sverige — den största strandägaren vid Östersjön — är på väg att nästan skrota ned sitt marina försvar. Vi följer inte med utvecklingen alls i annan mån än att vi går över till mindre enheter. Vi kan däremot konstatera att utom Sovjet även Västtyskland nu rycker upp som en stormakt i Östersjön och dessutom på allra senaste tiden också Östtyskland och Polen. Sverige däremot har en tendens att gå tillbaka när det gäller det marina försvaret. Detta tycker jag inte är någonting som tyder på att vi helt opåverkade kan bli kvar vid de tankegångar som på sistone förts fram i debatten. Herr talman! Detta försök till att i någon — mycket ytlig — mån beröra vissa debattämnen i fråga om strategi och Sveriges läge kanske trots allt har blivit litet för långrandigt.

Det förstår man också av att det i pressen och i debatten cirkulerar olika belopp som strider mot varandra. Man säger ibland, kanske framför allt i tidningspressen, att nu är det fråga om att skära ned försvaret mycket kraftigt, och det nämns då miljardbelopp, men sedan säger en annan tidning som vill lugna dem som blir oroliga att det i själva verket är fråga om en ökning av anslagen för nästa budgetår. Anledningen till dessa svårigheter att överblicka propositionen är att den har skrivits oklart. Man har t.ex. i en uppställning som jag funnit gjort en direkt missvisande jämförelse, och frågan är om den inte också är medvetet missvisande.

Ungefär hela det belopp man talat om i anslagshöjningar skulle alltså bestå i bara denna höjning av prisregleringsanslag m.m. Varför denna fantastiska höjning? Vi är vana vid att inflationen nödvändiggör regleringar av anslagen, men Ssådana höjningar som här är mycket ovanliga. Jo, orsaken är att man har en helt annan beräkningsgrund för nästa budgetår; man räknar där upp anslaget till ett mera realistiskt belopp än i riksstaten för 1966/67, där beloppet är alldeles för lågt beräknat och måste fyllas på med tilläggsstater efter beslut av riksdagen. Det är bl.a. sådant som gör bedömningen så svår. Avslutningsvis vill jag sedan bara beröra ett uttalande av departementschefen, som man kanske kan le litet i mjugg åt. Jag tänker då på det stycke i statsverkspropositionen där försvarsministern talar om försvarets forskningsanstalts fortsatta verksamhet och finner, att han inte kan gå med på några höjningar. Försvarsministern säger i det sammanhanget: »Det blir därför nödvändigt att disponera forskningsanstaltens resurser med hänsyn till angelägenheten av olika forskningsobjekt.

Det är ju det som vi i försvarsutredningen håller på att diskutera, och jag hoppas — och flera med mig, tror jag — att vi inom försvarsutredningen i slutet av detta år skall nå fram till en lösning, som trots alla hittillsvarande dissonanser kan leda fram till ett så långt möjligt enigt beslut om vårt framtida försvar.
Herr talman! Om mitt lilla inlägg framkallade intrycket att jag på något sätt skulle nonchalera de omställningsproblem, som uppkommer på den svenska arbetsmarknaden till följd av att man minskar beställningarna på materiel inom försvaret, så hoppas jag att jag nu kan korrigera detta. Jag underskattar inte på något sätt de svårigheter som kommer att uppstå; de blir stora och betydande. Men samtidigt som jag konstaterar detta vill jag också fastslå, att den större kapacitet som vinnes kan användas för civil tillverkning. Det är en positiv utveckling, ty den kan möjliggöra för oss att bättre lösa våra handelspolitiska bekymmer. Detta har aldrig sagts ut i den försvarspolitiska debatten, men den reella innebörden av minskningen av försvarsutgifterna är att denna civila kapacitet blir tillgänglig för just detta ändamål.

Herr talman! Finansministern har i år lagt fram en betydligt kärvare och stramare budget än under de närmast föregående åren, men man har sällan hört så lågmäld kritik mot budgeten från oppositionens sida som i år.

Den höjda omsättningsskatten är en åtgärd, vars verkan inte kan undgå att drabba den enskilde konsumenten. I denna situation är det viktigt att prishöjningen på varorna inte blir större än vad som motiveras av den höjda skatten. Det må också konstateras att vid den :senaste omshöjningen skedde mycket få övertramp, och jag vill ärligt hoppas att handeln i olika led uppträder strikt även denna gång. Även om Sveriges köpmannaförbund har :kritiserat de livsmedelsundersökningar som statens prisoch kartellnämnd har gjort och menat att de inte fyllt alla krav på tillförlitlighet i fråga om jämförelse av kvalitet, betjäning och övrig service, är ett kartläggande av prisnivån dock det väsentligaste för konsumenten. De andra faktorerna är lättare för konsumenten att själv bedöma, om han t.ex. vill betala mer för att få varan hemsänd eller om han vill få ett lägre pris och själv bära hem den, och likaså om han vill nöja sig med en enklare betjäning i butiken och få ett lägre pris eller om han vill betala mer för en bättre betjäning. Statens prisoch kartellnämnd kan i år se tillbaka på en tioårig verksamhet. Den har varit mer betydelsefull än vad man :i allmänhet vet om. I början var utredning om leveransvägran till detaljister, som sålde till lägre pris än branschen i allmänhet, den mest markerade arbetsuppgiften. Från tid till annan har arbetet kommit att omfatta prisbildning och struktur inom de mest skilda branscher, från t.ex. oljerabatter till priser på bröd och konditorivaror. Att man så väl har kunnat bevaka den svenska livsmedelsbranschen har varit ett värdefullt stöd för alla landets husmödrar. Nu läser man med glädje i handelsdepartementets huvudtitel, att riksdagen har att förvänta förslag om en upprustning av såväl prisoch kartellnämnden som konsumentinstitutets personalresurser. Den senare institutionen har att undersöka och sprida kännedom om varornas kvalitet. Man kan gott säga att konsumentinstitutet varit underbemannat, ty det har endast fått ett fåtal nya tjänster under de tio år som även den insitutionen har verkat. jag vända mig mot ett yttrande av fru Nettelbrandt här i kammaren i kväll. Hon sade nämligen att konsumentinstitutet för närvarande hänger i luften. Nu har kommunikationsministern bemött det yttrandet, men därutöver vill jag nämna, att i propositionsförteckningen för vårriksdagen står angivet att en proposition om anslag till statens institut för konsumentfrågor skall avlämnas i mars. Just nu remissbehandlas utredningen om effektivare konsumentforskning. Den utredningen skall läggas till grund för just den propositionen. Detta visar att handelsdepartementet ämnar att för framtiden ta ansvar för konsumentupplysningen här i landet. Jag hoppas också att ingen i denna kammare den dag dessa propositioner skall behandlas kommer att avstyrka en höjning av den personella eller ekonomiska förstärkningen med den motiveringen, att konkurrensen i dag är så hård eller att konsumenten vet så mycket att ytterligare vägledning är överflödig. Konsumenten behöver den säkerhet som ökad varukunskap innebär och det stöd i sin strävan till ekonomiska köp som en ökad prisövervakning ger. Man får bara hoppas, att de ökade resurserna hos de båda nämnda organen skall medge en bättre samordning av arbetet. Presentationen av undersökningarna bör komma så att konsumenten kan få veta vad han behöver i fråga om både pris och kvalitet samtidigt; helst bör en sådan presentation vara tillgänglig i köpögonblicket. Det hjälper föga om man någon vecka eller månad innan man skall köpa en sak har läst det eller det i någon av konsumentinstitutets eller prisoch kartellnämndens skrifter. Det är just när man står i beredskap att köpa varan som man behöver hjälp. Herr Hansson i Skegrie uppehöll sig i sitt anförande i går både med den framtida svenska jordbrukspolitiken och jordbrukets roll i internationella sammanhang. Jag har svårt att förstå hur vi med en nedskärning av vår självförsörjningsgrad skulle, som han uttryckte sig, »avsiktligt kommer att profitera» på världens livsmedelstillgångar, som annars skulle kunna komma de svältande nationerna till godo. Det är nu så paradoxalt, att även u-länder som själva skulle behöva sin produktion förebrår oss för att vi inte köper deras livsmedel och därigenom ger dem valuta för köp av sådana tekniska ting som maskiner och redskap.

Som exempel på värdefull hjälp åt u-länderna kan nämnas den husdjursförädling i Kenya som vi lämnar bidrag till. Beträffande vår inhemska produktion kan vi väl vara överens om att vi bör undvika överskott vilkas avsättning vållar oss bekymmer. Gång efter annan har vi måst realisera smöröverskott — vi gjorde det senast i höstas. I höstriksdagens sista skede diskuterade vi hur ett överskott på nötkött skulle kunna säljas på hemmamarknaden. Alla var då inställda på att genom en avsevärd sänkning av priset på fryslagrat kött söka få ut det mesta på hemmamarknaden för att slippa betala dryga exportavgifter. Man hade också goda förhoppningar om att kunna få avsättning för detta kött inom landet, eftersom den inhemska konsumtionen stadigt minskat under de senaste åren. Jag skulle vilja fråga någon som står Slakteriförbundet eller Svensk kötthandel nära — om någon sådan ledamot är närvarande i kammaren — vad det blev av den väntade köttrealisationen? Jag hade hoppats att den skulle komma i januari månad och innebära en lättnad för husmödrarna just vid den tid, när deras plånböcker är som tunnast efter julens ökade utgifter. Men hittills har ingenting härom hörts. När det sedan gäller vår jordbruksproduktion i förhållande till världssvälten — och därmed frågan om vår export av jordbruksprodukter — vill jag påpeka att våra produkter inte lämpar sig att exportera till u-länderna. En stor del av vår spannmålsskörd har inte den kvaliteten att den är duglig som brödsäd, i varje fall inte alla år. Vi får själva använda den eller exportera den som fodersäd. Av vår animalieproduktion är det endast torrmjölken, som vi kan exportera, och såvitt jag vet har vi ännu inte lyckats att av mjölk med 3 procents fetthalt framställa torrmjölk, som tål den långa lagringstid exporten till ett u-land medför. Vi måste i stället hålla oss till torrmjölk som beretts av skummjölk. Därför kvarstår frågan om de ökade smörlagren, vilka för att kunna avsättas fordrar tillskott av allmänna medel. ' Herr Werner berörde i sitt anförande tidigare i kväll något dessa frågor.

RLF:s upprop till yngre jordbrukare om anmälan till fredskåren är i detta sammanhang värt tacksamt erkännande. | När det gäller u-hjälpen som helhet, så måste den bli en sak som hela vårt folk betraktar som en gemensam uppgift. Det räcker inte att vissa folkrörelser, SIDA och de som i departementén skall göra avvägningarna känner detta ansvar. Genom upplysning måste man skapa en folkopinion för detta, och finns den opinionen, har även den människa något litet att avstå, som har det ekonomiskt trångt. En procent av nationalinkomsten har satts som ett mål. Det kan vara bra ibland med bestämda målsättningar, men en bestämd målsättning får inte bli någonting som man använder som ett slagträ mot regeringen, därför att vi inte i dag är närmare det målet, lika litet som den får bli en dunkudde att vila på den dagen vi uppnår målet. Jag skulle i stället vilja formulera målsättningen så: låt oss se till att SIDA inte behöver lägga redan färdiga projektplaner på is i brist på pengar, och låt oss se till att planeringen som är så viktig inte måste avbrytas av brist på medel. Jag kan inte se att den uppgjorda budgeten tål den belastning, som en sådan målsättning innebär. Det måste bli riksdagens sak att föreslå, var pengarna skall tas. Några vägar anvisades i gårdagens debatt. Flera kan diskuteras. Huvudsaken är att i första hand riksdagen och sedan svenska folket säger ja till ökade insatser. Låt mig också säga att jag förutsätter att de frivilliga organisationer som SIDA = föreslagit skulle få stöd under det kommande budgetåret kan få detta, i all synnerhet om SIDA får mer pengar än vad statsverkspropositionen föreslår. Till sist bör väl också ett erkännande ges till regeringen för de uppräkningar som har skett. Jag vill också ge utrikesministern ett varmt erkännande för hans tonfall i debatten i dag, som verk. ligen innebar en djup känsla för vad läget fordrar men som också präglades av ett starkt ansvar för vårt finansiella läge. Men bollen ligger nu hos riksdagen. Framtiden för oss och våra barn kan bli beroende av hur vi i dag han. terar dé möjligheter vi har i nuet.

Herr talman! Låt mig först få säga till fru Lindskog, att beskheten hos en medicin tyvärr inte säger något om dess förmåga att ta död på sjukdomsbaciller, och även om så skulle vara fallet, kan jag bara säga att för den socialdemokratiska ekonomiska infektionen räcker det inte med den beskaste medicin. Vi fordrar nog ett kirurgiskt ingrepp i betydelsen en annorlunda ekonomisk grundsyn, för att få vårt samhälle på fötter igen. Jag vill erinra om att det under denna remissdebatt många gånger har talats om kravet på trygghet i arbetet. Fru Ekendahl berörde bl.a. olika samhällsföreteelser, vilka tillsammans skulle säkra denna trygghet även för sådana grupper som den äldre arbetskraften och de gifta kvinnorna. Dessa företeelser skulle vara långtidsutredningens förutsägelse att allt nytillskott av arbetskraft under den närmaste femårsperioden kommer att utgöras av gifta kvinnor, inflyttningen till tätorterna som ökar kvinnornas möjligheter till förvärvsarbete samt dessutom olika serviceåtgärder för att underlätta för gifta kvinnor att ägna sig åt yrkesverksamhet utanför hemmet. Allt detta låter mycket bra. ändå skulle det inte skänka mig större trygghet än den jag skulle känna inför att ge mig ut på havet med segel, roder och kompass utan att ha någon båt. Båten, det är arbetsmarknadens möjligheter att erbjuda arbete. Finns inte arbete att få spelar varken servicemöjligheter eller långtidsutredningar någon roll. Det är en bister realitet att socialdemokraternas inflationspolitik i dag fått till resultat att arbetstillfällena minskar och minskar påtagligt. Vi har under 1960-talets första hälft upplevt en efterfrågan på arbetskraft som just genom att erbjuda ett relativt rikt urval av arbetsmöjligheter ökat den kvinnliga förvärvsverksamheten högst betydligt. Statistiska centralbyråns utredningsinstituts arbetsundersökning nu i november visar att 770 000 gifta kvinnor är yrkesverksamma, vilket utgör cirka en fjärdedel av hela antalet personer i arbete. Mer än en tredjedel av dessa hade hemmavarande barn. När sparkontot är slut vänder man ut och in på plånboken, och både näringslivet och arbetsmarknadsstyrelsen gladde sig säkert åt den arbetskraftsreserv som fanns i de svenska hemmen när nyrekrytering blev nödvändig. Kvinnorna har också vant sig vid att utgöra en viktig och fullvärdig del av arbetsmarknaden. Men hur är läget nu, när arbetsmarknaden försämras? Ännu är förändringen inte stor och kan väl närmast karakteriseras som en stabilisering, vilket inrikesministern i dag också framhöll. I det sammanhanget vill jag dock erinra om den förvåning som visats i Västtyskland över den snabbhet med vilken arbetsmarknadsläget där försämrats. Låt oss hoppas att vi inte skall behöva uppleva den tyska situationen! Likväl vill jag påpeka att även med en liten förändring det i vårt land finns vissa grupper, vilkas trygghet på arbetsmarknaden verkligen kan anses komma i fara. Jag skulle vilja karakterisera dessa grupper som marginalarbetare, och de utgörs till stor del just av de gifta kvinnorna. Deras trygghet på arbetsmarknaden är på intet sätt säkrad av de åtgärder fru Ekendahl talade om. Höstens konjunkturrapport visar att de första varslen om driftsnedläggelse berörde textiloch beklädnadsindustrien, en bransch med huvudsakligen kvinnlig arbetskraft. Driftsinskränkning och = nyanställningsstopp drabbar också i första hand den deltidsanställda arbetskraften, d. v. s. gifta kvinnor. Exemplen är många. Herr talman! I den offentliga statistiken redovisas den totala registrerade arbetslösheten. Man får emellertid i sådana resonemang inte bortse från den dolda arbetslösheten, d. v. s. den icke registrerade. I tider av åtstramning på arbetsmarknaden tenderar denna att öka och utgöres till största delen av gifta kvinnor, de som i tider av brist på arbetskraft är så utomordentligt värdefulla. Dessa kvinnor är oftast geografiskt bundna. Omskolning till annan verksamhet som inte kan bedrivas på hem orten är inte aktueil, och kännedomen om de lokala förhållandena gör att man anser det lönlöst att anmäla sig på arbetsförmedlingen. Beredskapsarbeten är ett manligt privilegium och måste nog så förbli. För kanske de flesta gifta kvinnor är situationen ändå inte prekär, men känslan av att förmenas rätten till en arbetsinsats utanför hemmet upplevs av många negativt. Det finns emellertid en kategori kvinnor för vilka situationen kan bli närmast katastrofal, och det är de ensamstående kvinnorna med barn, särskilt änkor och frånskilda som har vårdnaden om flera barn. Möjligheterna för dessa att få arbeta utanför hemmet försvåras omedelbart så fort utbudet av lediga platser minskar, beroende på att deras livssituation är sådan, att speciella krav måste ställas på arbetet, såväl geografiskt som i många fall tidsmässigt, t.ex. på halvdagsarbete. Här fordras stora insatser, såväl av länsarbetsnämnderna som av de lokala arbetsförmedlingarna. Frågan måste också aktualiseras, om inte särskilda åtgärder kan anses befogade, liknande de åtgärder arbetismarknadsstyrelsen vidtagit när det gäller bidrag till arbetsgivare vid anställning av handikappade i halvskyddat arbete. Jag vill i det sammanhanget beklaga att inrikesministern inte ville gå med på arbetsmarknadsstyrelsens förslag att utöka försöksverksamheten med näringshjälp till att omfatta också ensamställda kvinnor, som på grund av ålder eller iokal bundenhet är arbetsmarknadsmässigt handikappade. Omskolningsverksamheten är ett alternativ till beredskapsarbete. Under de gångna åren har den också omfattat kvinnorna för att underlätta för dessa att ge sig ut i förvärvslivet. Det finns emellertid en risk för att denna verksamhet kommer att koncentreras till männen, om utbildningen i högre grad än nu måste syfta till att fylla arbetskraftsbehovet inom de s.k. bristyrkena. Kritiska uttalanden har hörts i samband med att kvinnornas omskolningskurser har resulterat i alltför låg grad av förvärvsverksamhet. Detta kan erfordra att dessa kurser måste omprövas och andra uppläggningar undersökas. Det har bl.a. framförts att kurserna varit för ambitiöst och grundligt upplagda och att detta skrämt de kvinnliga eleverna i stället för att locka dem. Man behöver inte vara kunnig i bokföringsmässiga detaljer för att sköta en kassa. Inte heller behöver man känna till trycket på olika verktygspressar för att sköta en automatisk utstansning. Det är utomordentligt viktigt att resultaten av omskolningsverksamheten verkligen följs upp och att nya former prövas. Ofta kan korta introduktionskurser vara fullt tillfredsställande, och industrierna har i många fall möjligheter att själva svara för den huvudsakliga utbildningen. I alla händelser får 1930 talets syn på den förvärvsarbetande kvinnan såsom en som tog brödet från familjeförsörjarens barn inte upprepas. Från borgerligt håll har redan många gånger under denna debatt påtalats sambandet mellan den ekonomiska politiken och situationen på arbetsmarknaden. En ekonomisk politik, som inte kan ge full sysselsättning och tillräcklig konkurrenskraft för svenska produkter, kan komma att göra arbetsmarknadspolitiska åtgärder värdelösa. Inrikesministern erkände själv här i dag, att restarbetslösheten och ökningen av antalet långvarigt arbetslösa är det kanske svåraste arbetsmarknadspolitiska problemet. På den punkten är vi överens, men vi har från borgerligt håll påpekat, att den socialdemokratiska ekonomiska politiken utgör grundorsaken till att dessa problem har uppstått. Om nu den socialdemokratiska regeringen vill vidhålla sin inflationspolitik, hade det ändå varit roligt att höra hur man tänker lösa problemet med den äldre arbetskraften och övriga långvarigt arbetslösa. Att konstatera svårigheter är i och för sig värdefullt, men av de regeringsansvariga har vi väl rätt att vänta oss förslag till lösningar av problemen.
Herr talman! Jag vill bara erinra fru Sundberg om att det, hur ivrigt man än åstundar en operation, ibland kan vara lämpligare för patienten med en medicinering. Jag hoppas att vi skall ha patientens bästa för ögonen och hjälpas åt med medicineringen när vi träffas i utskottet under denna vårsession.
Herr talman! Jag vill i likhet med flera andra talare under remissdebatten ge uttryck åt den oro man ute i landet känner för den friställning av arbetskraft som en allt snabbare strukturrationalisering och en alltmer hårdnande konkurrens från utlandet medför. Oron för arbetslöshet är på sina håll den allt överskuggande frågan. Arbetslöshet kan i en hel del fall innebära en personlig tragedi för den enskilde och hans familj. Ett ökat stöd åt de människor som drabbas av denna omställning är därför nödvändig, och det bör vi också ha råd med. Av stort värde i den situation vi befinner oss i är att vi redan har ett väl fungerande arbetsmarknadsverk, som nu föreslås ytterligare utbyggt för att kunna motsvara de krav som ställs på det. Det gäller ju att åstadkomma en ökad aktivisering av hela arbetsmarknadspolitiken. Betydelsefull är även den näringspolitiska fonden på 500 miljoner kronor. Denna satsning är väl befogad. Det behövs krafttag för att möta industrinedläggelser och arbetslöshet, som utgör hot mot vår trygghet. För fru Sundberg, som hade ordet strax före mig, vill jag framhålla att man ute bland folket nog hyser större tilltro till socialdemokratisk politik än till borgerligt styre när det gäller att ge arbete och utkomst åt de många i vårt land. När det blåser litet hårdare vindar med omställning och arbetslöshet på en del håll, har inte borgerligheten något recept att möta situationen. Däremot har socialdemokraterna redan genom att skapa fonden på 500 miljoner kronor vidtagit en ganska långtgående åtgärd för att möta de uppkomna svårigheterna. Det är viktigt, som redan nämnts, att särskilt uppmärksamma att de handikappade drabbas hårt vid en nedgång i sysselsättningen på en plats, och det är därför väl motiverat att väsentligt öka hjälpen på detta område. Sådan hjälp föreslås också på olika sätt i statsverkspropositionen. Jag vill bl.a. välkomna förslaget att ett nytt bidragssystem för den halvskyddade verksamheten prövas. Förslaget innebär ju att ersättning under två år försöksvis skall utgå i form av ett garanterat bidrag på 2500 kronor per halvår, d.v.s. 5000 kronor per år, till företag som anställer en handikappad. Förslaget förutsätter bl.a. fackföreningars medverkan vid anställningen. Det är ett gott uppslag för att stimulera företagen att anställa handikappad arbetskraft. Herr talman! Jag vill också säga några ord om ett visst avsnitt i bostadsfrågan, nämligen bostadsförbättringslånen. Då det gäller att bedöma vad som åstadkommits på bostadsfronten skall vi inte glömma vad som uppnåtts genom förbättringslånen. Sedan «socialpolitiska kommittén i sin utredning häromåret avslöjat många pensionärers ofta mycket dåliga bostadsstandard och sedan kommunerna företagit en mycket omfattande inventering av de äldres bostadsförhållanden, har förbättringslåneverksamheten kommit i gång på allvar, och anspråken på medel för denna verksamhet har ökat kraftigt. Det är därför glädjande att kunna konstatera att inrikesministern i statsverkspropositionen föreslagit en ökning av anslaget till bostadsförbättringar från 80 miljoner kronor till 105 miljoner kronor, vil ket innebär en höjning med 30 procent. Det rör sig om ett förslagsanslag i avvaktan på en särskild bostadsproposition senare i vår. Det är väl använda pengar att rusta upp Ppensionärernas bostäder. Genom dessa bostadsförbättringar och med hjälp i hemmet av hemsamariter kan pensionärerna bo kvar i sin gamla invanda miljö betydligt längre än som annars skulle varit möjligt. Samtidigt får samhället lägre kostnader än om pensionärerna skulle bli intagna på vårdhem. Riksdagen biföll i fjol en motion om att även handikappade med små inkomster och som inte är pensionärer skulle komma i åtnjutande av förbättringslån. Detta har redan visat sig värdefullt. Jag hade för några dagar sedan i mitt hemlän tillfälle att besöka en familj som av länsbostadsnämnden beviljats ett sådant förbättringslån. Det gällde en fyrbarnsfamilj med låg inkomst. En dotter i familjen hade drabbats av ledgångsreumatism och av läkare blivit ordinerad en varm och torr bostad. Familjen innehade ett äldre eget hem som ingalunda uppfyllde det kravet — bostaden var omodern, kall och dragig. Tack vare att man nu kunde erhålla förbättringslån och rusta upp bostaden fick man en varm och god bostad. Utan förbättringslånet hade det inte varit möjligt för familjen att iståndsätta sin bostad, vilket var nödvändigt särskilt med hänsyn till den handikappade flickan. Många äldre fastigheter är också av sådan beskaffenhet att de mycket väl lämpar sig för ombyggnad och förbättring, och även här betyder förbättringslånen mycket. En hel del av de reformer vi beslutar här i riksdagen kommer inte alltid ut till de människor som bäst behöver hjälpen och för vilka den är avsedd. Förbättringslånen har vi haft länge, men det var först när socialpolitiska kommittén riktade uppmärksamheten på dessa förmåner som låneverksamheten kom i gång på allvar. Det ankommer i första hand på kommunerna att ta initiativ och informera om dessa lån, och det har på senare år skett i en ökad utsträckning. I Jönköpings län beviljades sålunda 671 förbättringslån under år 1966, och ansökningar inkommer i ökad takt till länsbostadsnämnden. Herr talman! Med hänsyn till att det fortfarande är ett stort antal talare efter mig skall jag sluta mitt anförande med att med tillfredsställelse konstatera, att regeringen i statsverkspropositionen ger ökade resurser till denna förbättringsverksamhet och därigenom medverkar till att ytterligare många pensionärer och handikappade erhåller goda och ändamålsenliga bostäder.

Herr talman! Det klagas inte sällan över att remissdebatten rör sig över så vitt skilda områden, men kan det bli annorlunda när det konkreta underlaget för debatten — statsverkspropositionen med dess många bilagor — spänner över så skilda ämnesområden som t.ex. försvar och sociala reformer, kyrka och arbetsmarknadspolitik? För egen del måste jag konstatera att många av de områden som berörs i »nådiga luntan» ger mig anledning till reflexioner som skulle kunna vara en utgångspunkt för ett anförande. Jag skulle t.ex. gärna vilja tala om vägfrågor och lokaliseringspolitik eller om undervisning och sociallagstiftning, allt exempel på områden som jag omfattar med mycket stort intresse. När det gäller undervisningsfrågorna vill jag för övrigt ansluta mig till de synpunkter som tidigare här har framförts av herr Källstad. Då jag väljer att begränsa mig till att med utgångspunkt från två av de många bilagor som är fogade till statsverkspropositionen framföra några synpunkter, sker det dels därför att det är nödvändigt att begränsa sig och dels därför att även de frågor som jag här kommer att tala om synes mig viktiga och betydelsefulla. Jag vill först säga något om miljövården. Det är visserligen sant att det är svårt att precisera vad som ligger i begreppen miljö och miljövård. Vi talar om miljö i så olika betydelser och med så olika utgångspunkter. Vi skiljer på yttre och inre miljö, på arbetsmiljö och fritidsmiljö, på hemmiljö och föreningsmiljö, för att nu nämna några exempel. När jag talar om miljö och miljövård avser jag människans omgivning och de företeelser med vilka individen står i en för personen i fråga betydelsefull växelverkan av fysisk, social eller psykiskemotionell art. Det parti jag företräder har sedan länge ägnat stort intresse åt miljöfrågorna. År 1959 t.ex. motionerades från folkpartihåll i en viktig miljöpolitisk fråga, nämligen i frågan om naturvården och därmed sammanhängande problem. Denna motion resulterade i att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställde, att frågan om naturskyddets organisation måtte utredas. Vi har nu kommit ett långt stycke på väg i fråga om miljövården i och med naturvårdsverkets tillkomst och antagandet av en naturvårdslag. Men ännu återstår mycket att göra. De värdefulla initiativ som tagits måste fullföljas på det praktiska planet: naturvårdslagen kräver följdlagstiftning och ökade resurser måste ställas till landsskapsoch kulturvårdens förfogande. Vad resurserna beträffar vill jag erinra om att gällande bestämmelser medger att statsbidrag beviljas till skapande av kulturreservat, medan det däremot är svårare för att inte säga omöjligt att erhålla bidrag till bevarande av kulturbyggnader och kulturmiljöer. Skall vi få en fungerande landskapsvård måste även ur kulturell synpunkt och ur miljösynpunkt värdefulla byggnader i möjligaste mån bevaras. Här behövs även ökade kunskaper och. en vaken blick för det värdefulla i landskapet hos dem som skall handlägga dessa ärenden. Särskilt stort ansvar åvilar byggnadsnämnderna som bör ges möjligheter att på ett effektivt sätt ägna sig åt miljövård; inte minst gäller detta beträffande fritidsbebyggelsen. Den tekniska utvecklingen på olika områden i vårt samhälle har drivit fram långtgående förändringar såväl i fråga om vår bostadsoch bebyggelsemiljö som i fråga om arbetsmiljön. Denna omvandling har gått så snabbt att de rent mänskliga kraven blivit eftersatta. Samhällets och bostadens utformning är grundläggande för familjens och människans tillvaro i samhället. Härav beror t.ex. i inte ringa utsträckning barnoch ungdomsproblem, uttröttningsfenomen, trivsel och social anpassning över huvud taget. Såväl planering som byggnadsforskning bör samordnas och intensifieras. Den tekniska utvecklingen och strukturrationaliseringen har förändrat arbetsmiljön för ofantligt många människor. Redan 1951 motionerades det från folkpartihåll i riksdagen om vetenskaplig forskning kring arbetsplatsens förhållanden. Det framhölls då att ekonomiska och tekniska intressen länge satts i första rummet och att den mänskliga faktorn blivit försummad. Mycket har hänt sedan dess. BL a. riksbankens jubileumsfond, som har till uppgift att stödja samhällsvetenskaplig forskning, har tillkommit, och en hel del är på gång. Men alltjämt gäller enligt min mening omdömet att den mänskliga faktorn blivit försummad, Vad vet vi t.ex. om verkningarna av de omfattande förflyttningar som äger rum och vilka medför byte inte bara av bostadsort utan även av arbetsmiljön, varvid skillnaderna kan vara ofantligt stora? Eller vad vet vit.ex. om tempoarbetets inverkan på människan, eller om verkning arna av det ackordsjäkt som så ofta uppkommer i olika sammanhang? Eller vad åstadkommer det intensiva buller som präglar många arbetsplatser? Eller vad medför den otrygghet i tillvaron som strukturrationaliseringar och driftinskränkningar i så många fall måste innebära för de människor som är berörda? Tryggheten i anställningen är mycket viktig. Allt bör göras för att hjälpa dem som drabbas av driftnedläggelsernas följder och som ställs utan sysselsättningsmöjlighet på grund av strukturrationaliseringen. Där vill jag säga till den föregående talaren, att det parti som jag företräder är mycket angeläget att skapa trygga förhållanden för de anställda, ingalunda mindre angeläget än det socialdemokratiska partiet i det fallet. Det är också viktigt att den, som ej kan erhålla arbete, ändå får den trygghet som en sysselsättningsförsäkring innebär. Det var därför som jag och några medmotionärer vid förra årets riksdag motionerade om att frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring skulle utredas. Värdet av de tekniska framstegen skall ingalunda förringas, och den standardhöjning som blivit en följd av dessa framsteg och rationaliseringsåtgärder av olika slag sätter vi alla värde på, men vi får därför inte blunda för faran av att den enskilda människan kommer i kläm. Vid den ständiga förändring som sker har man alltför litet tänkt på att anpassa arbetet efter människan. Människan har i stället ställts inför kravet på ständig anpassning till arbetsförhållandena. Solidariteten fordrar av oss att vi ägnar dessa frågor ett allt större intresse och att forskning på de områden jag här berört bedrives med all möjlig energi så att vi kan komma fram till en någorlunda klar uppfattning om vad som sker och om vad som bör ske för att vi med gott samvete skall kunna gå vidare. Från vårt håll kommer vi att föreslå att dessa frågor om miljö och miljövård skall bli föremål för ingående utredning. Därjämte vill vi förorda att det skapas någon form av samordningsorgan för miljöforskningen. Behovet av en sådan samordning framkom mycket starkt vid en inventering av svensk forskning i miljöoch fysisk samhällsplanering som gjorts inom kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet med stöd av medel ur riksbankens jubileumsfond. Den nuvarande bristen på koordinering mellan olika forskningsoch planeringsinstitutioner leder till stort slöseri med arbetskraft och medel. Det är också synnerligen angeläget att gjorda rön föres ut t.ex, till alla de personer som inom såväl den offentliga som den privata sektorn har inflytande på samhällsplanering och bostadsbyggande. Ännu en fråga, som i mycket stor utsträckning har anknytning till miljöfrågorna, ville jag ta upp, nämligen frågan om rättstryggheten eller rättssäkerheten. Den frågan påverkar samhällsmiljön i mycket hög grad. Att det inte är väl beställt på det området får vi dagliga påminnelser om. Det är onödigt att trötta kammaren med belysande exempel. Tidningarna vittnar därom varje dag. Justitieministern skriver i sin inledande översikt till bilaga 4 till statsverkspropositionen att brottsligheten under de senaste åren ökat väsentligt. Ökningen, skriver han, har varit särskilt markant beträffande grövre och mer svårutredda brott. Man kan med skäl fråga sig vad detta beror på. Säkerligen finns det en rad orsaker. Och jag vill gärna understryka värdet av ökad forskning när det gäller att här klarlägga orsakssammanhangen. Men en av orsakerna synes mig vara en bristande respekt för lag och förordning. Laglydnaden är inte längre vad den tidigare varit, Vi kan tvista om varför det blivit så. Också här kan vi peka på många orsakssammanhang. Tillåt mig att visa på några som jag tror är betydelsefulla.

Utan tvekan kan vi väl också slå fast att det behövs en förstärkning av de polisiära resurserna. Men det är också nödvändigt att, som professor Ohlin påpekade i sitt anförande, hos allmänheten skapa ökad förståelse för polisens svåra arbete. Ärade kammarledamöter! Det är inte nog att stifta lag. Det gäller också att se till att lagen efterleves. Det sistnämnda är ett oeftergivligt villkor, om vi vill komma till rätta med den bristande respekten för gällande lagstiftning. Detta betyder emellertid inte att jag anser all lag vara riktig och värdefull — eller ens nödvändig. För egen del anser jag att man skall vara restriktiv när man stiftar lagar. Detta gäller för all mänsklig gemenskap, i hem och skola som i samhället för övrigt. Men har vi stiftat en lag, så skall den tillämpas. Annars skall den upphävas. En sådan princip utesluter givetvis inte enskilda undantag i speciella situationer, men principen är viktig. Jag har vid ett tidigare tillfälle framfört samma mening, och jag vill nu upprepa vad jag då sade, nämligen att slapphet och låtgå-system aldrig har varit att rekommendera. Tvärtom anser jag att det behövs en uppstramning av samhällsattityden gentemot bristande laglydnad. Det utesluter givetvis inte ökade ansträngningar att återanpassa den brottslige till samhället. Människovården måste ägnas större intresse, och här är det inte fråga om antingen — eller utan om både-och. Det är också viktigt att de lagar som stiftas inte inbjuder till lag brott — sådan lagstiftning bryter ned respekten för lag och förordning. När vi i höstas diskuterade den nya radiolagen, noterade vi med tillfredsställelse att det för varje program skall finnas en ansvarig utgivare och att radionämnden skall få en starkare ställning. Men även i detta sammanhang gäller att resultatet är beroende av lagtillämpningen. Vi hoppas att tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4 § verkligen får ligga till grund för den bedömning som skall äga rum. Även spörsmål i samband med radio och TV är miljö frågor — inte minst påverkas miljön i hemmen. Men, ärade kammarledamöter, re spekt för lagar och förordningar kan inte kommenderas fram. Visst kan vi komma ett långt stycke på väg genom att med kraft ingripa mot lagöverträdelser av olika slag, och jag tror det är nödvändigt att så sker. Men til syvende og sidst blir det ändå en fråga om de enskilda människornas inställning, en fråga om attityden till medmänniskorna och till det samhälle i vilket vi lever. Får kärleken till nästan komma till uttryck i vår samlevnad, får den kristna livssynen prägla vår tillvaro, då blir det naturligt att visa hänsyn och respekt för andras liv och egendom, och laglydnaden blir en naturlig följd av människornas inställning till livet och medmänniskorna.

Herr talman! Det skulle ha varit intressant att analysera fru Lindskogs underliga resonemang om jordbruksfrågorna. På grund av den sena timmen och de många talare som ännu står kvar på listan men dessutom och kanske främst därför att vi inom en mycket snar framtid får en speciell debatt om jordbruksfrågorna, finns det ingen anledning till någon som helst polemik med fru Lindskog i detta sammanhang. Jag vill gärna instämma i herr Westbergs tal om rättssäkerheten. Det är många aspekter som kommer in i bilden där. Alltsedan Birger Jarls dagar och kanske redan långt tidigare har vårt samhälle byggt upp en rättsordning för människornas samlevnad, en rättsordning som genom århundraden har byggts på och förbättrats. Nu för tiden kallar vi den människornas rättssäkerhet, där samlivet mellan dem bestämmes och avvecklas enligt givna normer, som samhället upprätthåller genom en viss maktordning. I princip skall den enskildes rättssäkerhet vara tryggad och reglerad genom lagar och förordningar, av riksdag och regering fastställda. En utvecklad rättspraxis i vårt rättsväsende tillämpas av de rättskipande myndigheterna vid deras avgöranden. Dessa självständiga avgöranden är en intressant företeelse, då man kan säga att rättsregeln utgör en särskild rättskälla. Vid dylik rättskipning, där en sedan lång tid tillbaka tillämpad rättspraxis får vara vägledande, utfylles eventuella luckor i vår lagstiftning. Såvitt jag kan bedöma, måste härvidlag lekmannadomarna handla med ett alldeles speciellt omdöme. Det gäller att med ledning av sin kännedom om bygden och dess invånare kunna bilda sig en uppfattning i dessa aktuella fall och att följa rådande rättspraxis. Det fordras en objektivitet, där rättsmedvetandet oinskränkt är ledmotivet. Sannolikt är detta ledmotiv också grunden för denna rättskipning. Det händer att vi får höra uttalanden om orsakerna till att underrätternas domar genom överklaganden ofta blir ändrade. Jag håller med om att detta kan ge anledning till en viss undran, då berörda parter inte har tänkt på att nya synpunkter och vittnesmål kommit in i bilden under den fortsatta handläggningen. En av orsakerna till denna undran, jag vill inte säga misstro, kan vara häradsrätternas sammansättning. Det finns människor som har tvivlat på att alla synpunkter vid handläggningen har kommit fram på rätt sätt. Detta gäller inte minst bygder och kommuner, där lekmannadomarna eller rättare sagt nämndemännen representerar en enda yrkeskategori eller en grupp av människor med samma politiska hemvist. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att allt sker riktigt och objektivt, men människor som inte är initierade kan i vissa fall komma fram till en dylik felaktig bedömning. Vad jag menar med detta resonemang är att den nuvarande ordningen när det gäller val av dessa nämndemän bör ersättas med en annan ordning. Jag anser att man så långt sig göra låter bör söka åstadkomma en differentiering vid valet av nämndemän. Detta gäller här en differentiering med hänsyn till såväl politisk hemvist som yrkesfördelning. Härigenom skulle man säkerligen kunna eliminera allt tvivel rörande objektiviteten. Man kan fråga sig om rättssäkerheten är i fara. Frågan framstår inte som oberättigad när man ser vad som praktiskt taget dagligen händer i vårt samhälle — då människors liv och lem står på spel, då rån, överfall och mord är en ständig företeelse. Gamla människor rånas och ungdomar ledes in i nästen som gör dem till människovrak för livet. En kategori av människor, som jag faktiskt även från denna talarstol vågar kalla för gangsters, är de s.k. spritlangarna. Hur många av dessa langare har inte omintetgjort samhällets försök att rädda alkoholoffer. När väl de alkoholskadade kommer ut från sjukhus och anstalt efter en avgiftning, är dessa marodörer framme och lockar med sin langarsprit. De lyckas till minst 80 procent riva ned vad samhället byggt upp under patientens anstaltsvård. Jag kan inte ange någon patentlösning för hur vi skall komma åt dessa langare. Det enda jag kan rekommen dera vore en allmän registrering av alla spritköp — något som vi tidigare resonerat om i denna kammare. Åtgärden skulle vara ganska lätt att genomföra och den skulle också bli effektiv, eftersom langarna i allmänhet skaffar sina lager genom att köpa sprit i systembolagets butiker. Straffen för langare bör också skärpas kraftigt. Jag hoppas att justitieministern prövar frågan och vidtager åtgärder som kan leda till att langarnas förstörelseverksamhet i vårt land stoppas. Herr talman! Jag vill slutligen något återknyta till det svar som statsrådet fru Odhnoff förra tisdagen lämnade mig på en enkel fråga som jag ställt rörande samhällets barnavård. På grund av tidsnöd hade jag inte då möjlighet att anföra exempel på hur det ibland — och dessa fall är inte sällsynta — kan gå till då samhället skall omhänderta barn för samhällsvård. Jag skall inte gå in på detaljer. Jag vill endast fråga om det är förenligt med grannlaga och god sambhällsvård att barnavårdsmyndigheter vid förflyttning av barn före avtalad dag — allt i samförstånd med den tilifällige vårdnadshavaren — dyker upp och med polishandräckning helt enkelt rycker undan barnet från den egentlige vårdnadshavaren. Detta görs utan att barnet i fråga ens får tillfälle att byta om och få torra och rena kläder. En mängd sådana exempel finns. Detta är inte barnavårdslagens fel, ty där anges förfaringssätt. Men det kanske brister i tillämpningsföreskrifterna och omdömet. Jag är glad över att statsrådet Odhnoff utlovat att tillämpningsföreskrifter skall komma för barnavårdsnämnderna beträffande dylika fall. Det får nämligen inte gå till på sådant sätt, ty då medverkar samhället till att ingjuta misstro och rent av hat mot dess i vissa fall nödvändiga ingripanden. Detta kan utlösa misstro mot myndigheterna och deras positiva avsikter. En annan sak som i högsta grad be rör barnavårdsmyndigheterna är problemen beträffande fosterbarn och fosterhem. Detta är ett stort och vidlyftigt kapitel. Vi har tidigare diskuterat denna problematik här i kammaren, men så länge som tragedier faktiskt utspelas dagligen måste frågan ständigt väckas. Det finns många hem i vårt land som tagit om hand fosterbarn. Oftast kommer barnen från hem, som inte gör skäl för beteckningen hem. Fosterföräldrarna, som hämtat dessa barn och räddat dem från oförskyllda lidanden, bar givit dessa den omvårdnad som ett barn i denna känsliga ålder behöver. Barnet var kanske både fysiskt och psykiskt skadat när det kom till fosterföräldrarna. Många gånger kommer dessa barn från alkoholisthem, där kanske båda föräldrarna är alkoholskadade. Jag skulle kunna återge gripande exempel på hur dessa fosterbarn efter en ganska kort tids vistelse i fosterhem blivit lugna och helt förändrade när den mörka bakgrunden i deras liv försvunnit. Jag känner till sådana barn, som spontant har sagt att de först nu vet vad en riktig jul är. De hade aldrig tidigare upplevt något så vackert. Men så med ens får de biologiska föräldrarna, som lagenligt i första hand har rätten till sina barn, den uppfattningen att de skall ha hem pojken eller flickan. Deras alkoholism eller de andra förhållanden som förorsakade barnavårdsmyndigheternas förflyttning av barnet har kanske — i varje fall för tillfället — förbättrats. Det finns fall där olika barnavårdsmyndigheter har delade meningar om huruvida barnet skall återföras från fosterhemmet till de biologiska föräldrarna. Hur man än gör uppstår spänningar, oro och slitningar, som ibland lett till verkliga katastrofer inte bara för barnet utan för alla parter. Detta med fosterhem är en välsignad sak i vårt samhälle och har räddat många stackars barn från nära nog undergång, men risk föreligger att det kan komma att uppstå svårigheter att skaffa fosterhem om dylika förvecklingar skall fortsätta. Det skulle vara till oändlig skada för vårt lands barnavård. Här måste klart och tydligt vara utsagt till fosterföräldrar, som söker barn för framtida vårdnad och kanske rent av adoption, att de i detta fall inte kan vara säkra på att för framtiden få behålla barnet. Om de ändock i humanitetens namn tager vård om barnet i fråga, vet de att detta bara är under en tillfällig tid, och tragedier behöver inte uppstå. Nu finns det fall där löfte givits av myndigheter, att man kunde räkna med att få behålla och eventuellt adoptera barnet. Så kommer sorgens dag då fosterbarnet måste flytta från sitt kära fosterhem, som han eller hon lärt älska som sitt riktiga hem, där fosterföräldrarna lärt uppskatta barnet som sitt riktiga eller rättare sagt biologiska barn. Herr talman! Jag har här berört några frågor, av vilka en del kan inrymmas i vår sociallagstiftning och barnavårdslag. Men alltsammans kan, såvitt jag förstår, inrymmas i vad jag vill kalla för rättssäkerhet. Detta är sannerligen en stor och viktig detalj i samlevnaden människorna emellan, som inte får glömmas ens under en debatt då de ekonomiska frågorna är det mest brännbara ämnesområdet.

Herr talman! Det har vid flera tillfällen under denna debatt betonats, att staten inte skall lägga sig i lönerörelsen men att det å andra sidan är angeläget både att förbättra de lågavlönades läge och att bibehålla stabilitet i samhällsekonomien. Föregående års avtalsrörelse, som ännu inte är helt avslutad, startade ambitiöst med en allvarlig strävan att ge låglönegrupperna en större förbättring än övriga grupper. Inom vissa avsnitt fick man åtminstone i någon mån till stånd denna starkt motiverade relationsför skjutning. Men i stort sett blev resultatet alls inte det åsyftade. För övrigt kom begreppet låglönegrupp att allvarligt missbrukas genom detaljjämförelser inom snäva sektorer av arbetsmarknaden. Den segslitna och till tiden orimligt utdragna avtalsrörelsen 1966 torde ha givit tydligt besked om önskvärdheten av en mera samordnad förhandlingsverksamhet, varom diskussioner också pågår.

Behovet av ökat samarbete mellan samtliga intressenter på arbetsmarknaden för att söka komma fram till rimligare resultat med bibehållen samhällsekonomisk balans torde svårligen kunna bestridas. Men är det möjligt att nå detta samarbete? Parterna på den svenska arbetsmarknaden har på ett internationellt uppmärksammat sätt tidigare löst både intrikata och betydelsefulla problem i samförstånd. Det kan synas vara en gigantisk uppgift att söka komma längre på samarbetets väg i detta av motsättningar och spänningar laddade fält. Eftersom jag är engagerad i en del av den kommunala förhandlingsverksamheten vågar jag hävda att det är nödvändigt med ett utbyggt och fördjupat samarbete på detta område inte bara mellan staten och kommunerna utan också mellan dessa tillsammantagna och den s.k. enskilda sektorn. Tillkomsten av statens avtalsverk bör kunna ge förutsättningar för detta utbyggda samarbete på hela fältet. Det måste vara rimligt att det utrymme för ökade löner och övriga förmåner som bedömes föreligga får gälla hela arbetsmarknaden och att det sedan får bli fråga om en fördelning mellan olika sektorer av de tillgängliga resurserna. Att detta ställer oerhört stora krav på löntagarorganisationerna är jag fullt medveten om. Den tidsfrist som vi nu har genom treårsavtalen måste utnyttjas så, att vi därunder söker nå fram till en lösning av den för både samhällsekonomien och de verkliga låglönegrupperna ohållbara situation som vi nu befinner oss i. Är man, herr talman, bosatt inom en sådan del av landet där snabba strukturförändringar och betydande befolkningsomflyttningar äger rum har helt naturligt lokaliseringspolitiken och dess praktiska tillämpning och inriktning speciellt intresse. Jag har tidigare sagt här i kammaren att jag finner ett sammanhängande stödområde med vissa betydelsefulla gemensamma problem och förutsättningar vara av stort värde. Men jag har också framhållit att den vid försöksverksamhetens påbörjande uppdragna gränsen måste betraktas som flexibel och att stödområdet skall kunna både utvidgas och inskränkas. Med hänsyn till att den aktiva lokaliseringspolitiken redan under den korta tid den hittills tillämpats har visat sig vara betydelsefull och med hänsyn till att pågående och näraliggande strukturförändringar berör praktiskt taget hela länet har planeringsrådet och länsstyrelsen i Värmlands län begärt en utvidgning av stödområdet.

Jag vill gärna ta fasta på detta uttalande och koppla samman det med att inrikesministern i åtminstone ett par sammanhang vid behandlingen i årets statsverksproposition av lokaliseringspolitiken har betonat vikten av en målmedvetet inriktad regional planering. Jag räknar med att verkligt aktiva insatser därigenom skall bli möjliga för att få de framtida regionala områdena tillfredsställande utformade, inte blott administrativt utan också näringsgeografiskt och med hänsyn till den ekonomiska bärkraften. Den näringspolitiska fonden bör kunna bli en värdefull tillgång i de samlade strävandena till stabilisering och differentiering av näringslivet inom de delar av landet, där omställningen i skilda avseenden är betydande och har skapat stark oro. Tillkomsten av denna fond, som snabbt bör utbyggas, anser jag därför betydelsefull i nuvarande läge. Låt mig slutligen beröra ett helt annat avsnitt. Under Nykterhetsvård m.m. i bilaga 7 till statsverkspropositionen lämnas en intresseväckande redogörelse för de senaste årens förändringar beträffande relationerna mellan öppen och sluten nykterhetsvård. Jämväl lämnas här kortfattade redogörelser för den härmed sammanhängande förskjutningen av antalet vårdfall från tvångsintagning till frivillig vård. Uppbyggnaden av den svenska nykterhetsvården kan väl näppeligen sägas ha skett med önskvärd framsynthet och med erforderliga insatser från statens sida. Detta har bland annat medfört att resurserna för framför allt aktiv anstaltsvård varit helt otillräckliga och att det led i behandlingskedjan beträffande alkoholmissbrukarna, som anstaltsvård tyvärr alltför ofta måste utgöra, i alltför stor utsträckning fått endast förvaringsoch sysselsättningskaraktär.

En tendens till förskjutning av den samlade vården till förmån för öppenvård och vårdformer som kan inneslutas däri eller ligger öppenvården nära, liksom också en ökad tillgång till medicinsk och psykologisk expertis både inom och utanför den slutna sjukvården redovisas och är att hälsa med tillfredsställelse. Men fråga är, om det inte vore klokt och framsynt att snabbt och radikalt förskjuta resurserna till framför allt den del av vården inom nuvarande organisation, som ombesörjes genom inackorderingshem och s.k. enskilda vårdanstalter.

Anordningsbidraget till dessa anstalter bör utgå med de faktiska kostnaderna, vilket innebär en helt annan ordning än den nuvarande.

Herr talman! »Handlarna tar hem miljoner på prisstegringarna.» Detta påstående utgjorde en stor fyrspaltig rubrik över en i sak felaktig och i tonen tendentiös artikel i Aftonbladet för en tid sedan. Artikeln publicerades efter en presskonferens i Stockholm, där Sveriges livsmedelshandlareförbund presenterade en lönsamhetsundersökning. Det bör påpekas, att i samtliga tidningar i Övrigt inflöt utförliga och sakligt riktiga artiklar och kommentarer till utredningen. Ett undantag utgjorde Aftonbladet. I viss mån är det förvånande, då Aftonbladet i många andra sammanhang visat prov på vilja att trots kvällstidningskaraktären vara jämförelsevis saklig och seriös. I den allmänna debatten, och inte minst i den politiska omkring prisfrågorna, har detaljhandeln allt oftare utpekats som strykpojken. Särskilt tråkigt är det när man försöker vilseleda allmänheten med påståendet, att handlaren tar hem miljoner på prisstegring. Handlaren tar inte hem miljoner, lika litet som någon annan grupp i samhället gör det. Ingen tjänar på prisstegringen. Det man tjänar på, och det kunden tjänar på, är rationaliseringar. Både NO och näringslivets män, bl.a. Kooperativa förbundets Harry Hjalmarson, har framhållit, att handeln lever i en ut-- präglad konkurrenssituation, som inte ger utrymme för orimliga marginaler. I fri konkurrens tävlar företagen om vem som kan erbjuda konsumenterna de vägsta priserna, vilket emellertid förutsätter att konsumenterna förmår väga pris mot kvalitet och service. Nu finns det trots uttalanden från pålitliga auktoriteter i samhället människor som tror att marginalerna i detaljhandeln är stora och att de är orimliga. Här bör sägas att det är svårt att göra en skälighetsbedömning av de marginaler som tillämpas både i detaljhandeln och i de tidigare marknadsled som varorna passerar. Jag återkommer till betydelsen av konkurrens, ty generellt kan man säga att om konkurrensen är fri blir också marginalerna skäliga. Med andra ord uttryckt sker en anpassning till det rationella företagets kostnader. Men varför varierar marginalerna så mycket? Ja, frågan är befogad. För livsmedel — med ett sortiment som till stor del är förpacketerat, med hög omsättningshastighet och med kunder som betjänar sig själva — ligger marginalen vid 15—17 procent. Inom andra varuområden kan marginalerna vara mycket större. En undersökning från 1963 visar att marginalen exempelvis när det gäller damkläder är cirka 30 procent, vilket bl.a. beror på modekänsligheten och den högre servicegraden. För blommor ligger marginalen på cirka 40 procent, vilket i första hand beror på att det manuella arbetet är mycket stort, petjäningsgraden hög och svinnet jämförelsevis omfattande. Det som i dag framför allt påverkar priserna i detaljhandeln är personalkostnaderna. Förefaller det inte märkligt att när postavgifterna höjs med hänvisning till ökade löner, förkortad arbetstid och höjda sociala avgifter, då är kritikerna om inte tysta så dock hovsamma. Detsamma gäller teleavgifterna och i viss mån biljettpriserna på järnväg. Men om detaljhandelns folk framhåller att de ökade personalkostnaderna nödvändiggör prishöjningar, då blir kritikerna många, högljudda, onyanserade och osakliga. Man förstår om alla de tiotusentals anställda inom detaljhandeln, som har till uppgift att betjäna sina medmänniskor, känner sig vara i samhällets strykpojkklass. Här gäller det att på alla tänkbara sätt ge allmänheten saklig information, och detaljhandeln försöker göra detta på olika sätt. Organisationer gör lovvärda insatser, och man kan bland annat peka på LO:s aktion »Tummen på priset». Aktionen har dock utsatts för viss kritik, och en tidningsledare framhöll för någon tid sedan att »LO just på detta område bedriver en förenklad agitation som dåligt överensstämmer med de faktiska problemen». Det är vanskligt att kategoriskt uttala sig för eller mot tidningens uttalande, men tydligen har också Sveriges industriförbund en annan uppfattning om dylika aktioners utformning, vilket framgår av att Industriförbundet inbjudit LO till en debatt i dessa frågor. Man må hoppas att debatten, som skall äga rum i nästa vecka, skall klarlägga hur en positiv konsumentupplysning kan inrikta aktiviteterna just på att skapa en både upplyst och prismedveten köparopinion. Det är väsentligt att konsumenterna utöver prisinformationen får information om den marknadsekonomiska mekanismen, om hur ett företag fungerar och arbetar, om sambandet mellan priser och kostnader och inte minst om den stora roll som närheten till butiken, sortimentet och servicen spelar. Låt mig också, herr talman, få säga att det är tillfredsställande att statens prisoch kartellnämnd i vissa fall gjort medgivanden att fel förekommer i den prisundersökning som nämnden genomförde i Gävle under 1966. Vi minns vilket rabalder prisoch kartellnämnden åstadkom med sin undersökning i Gävle. Vi minns också den delvis hetsiga debatten om alla de tretton undersökningarna, om metoderna för dessa och om deras värde. Jag tror inte att detaljhandeln har något emot prisundersökningar. Man har emellertid rätt att kräva en mera positiv inriktning och ett hänsynstagande till alla de olika faktorer som påverkar prisbildningen och prisutvecklingen. Herr talman! Jag ber att få återkomma till prisoch kartellnämndens verksamhet när frågan om nämndens anslag skall behandlas senare under riksdagen.

Herr talman! Denna debatt har hit tills rört sig över vitt skilda områden i vårt samhälleliga liv. Den ger möjligheter till att mera fritt än i någon annan debatt här i riksdagen ge uttryck åt en enskild riksdagsmans tankar och känslor inför vad som sker i vårt samhälle. Jag vill ta kammarens uppmärksamhet i anspråk, ehuru tiden är långt framskriden, för att göra några sådana reflexioner. Årets trontal angav liksom så många tidigare att Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Det är med stor tacksamhet vi kan konstatera detta. Vi har haft en fredsperiod som saknar sin motsvarighet i de flesta länder, en period då vi uteslutande kunnat ägna våra krafter och resurser åt uppbyggnadsarbete och framåtskridande. Vi kan i dag framhålla att Sverige i många avseenden är ett av världens bäst lottade länder. Talet om vårt goda förhållande till främmande makter kan man kanske ta med en viss reservation, inte då det gäller politiska förhållanden utan fastmer med tanke på moraliska och etiska frågor. Ja, varför inte på en gång tala om andliga frågor? Varje enskild människa, folk och stater har att kämpa mot de andligt, moraliskt och etiskt nedbrytande krafterna, vilka vi med ett ord vill beteckna som det ondas makt. Skall vi också säga att vårt förhållande till dessa makter är gott? Att det finns sådana makter i vårt samhälle, som är ivrigt sysselsatta med denna negativa verksamhet har vi nog klart för oss liksom vi också känner till de problem de skapar, inte minst bland ungdomen. Aldrig har vårt samhälle upplevt en sådan våg av brott i alla avseenden — brott mot lagar och förordningar, brott mot enskilda människor och brott mot etiska och gudomliga lagar, utan tanke på efterräkningar som följer därav och kommer att följa, inte blott för individen utan också för samhället. Det är inte lätt för en ung människa att orientera sig i vårt samhälle i dag. Särskilt inte för den som vill bevara sin karaktär och sin renhet obesmittad. Hon var en ung levnadsglad människa med aptit på livet, spänd på vad det skulle komma att ge henne i framtiden, hon hade höga ideal, hon drömde om kärleken, vit som den vita slöja hon 1 sin vision ville bära då hon skulle stå inför altaret. Men sedan mötte hon propagandan: följ de naturliga drifterna, annars blir du en hämmad människa, ge efter för alla komplex, släpp alla hämningar, inte minst de sexuella, lev ut! Hon blev rädd för förkunnelsen men lockades av de förföriska rösterna, gick på bio, läste sexuella veckotidningar och böcker. Men kanske det ändå var de dåliga filmerna som till sist undergrävde de goda impulserna och gjorde att hon så slutligen attackerades av de liderliga kärleksscenerna att hon förlorade allt det vackra och rena som för henne varit en vacker dröm. Hon fick med andra ord se något av medaljens baksida. Hennes skira drömmar hade slitits av samvetslösa förförare, och hon tyckte att vad hon upplevde var ruggigt, fult och vämjeligt. För tusentals ungdomar har säkerligen detta varit en verklighet, och de 1ever i ångest och förtvivlan över vad som vederfarits dem i vårt upplysta och materiellt välordnade samhälle. Vad är nu orsaken till att vi gång efter gång får bevittna tragedier i form av förfelade människoliv och sönderbrutna förhoppningar? Det är dessa nedbrytande krafter som är i verksamhet och med sin uppfinningsrikedom söker att moraliskt och andligt underminera vårt samhälle. Man kan gott tala om en farsot som går härjande fram. Hur skall man annars förklara orsakerna till exempelvis den alltmer ökade brottsligheten. En tidning har ställt den frågan till en åklagare, en psykolog, en kommisarie och en narkotikapolis. Det intres santa i deras svar är den samstämmighet som råder. Åklagaren påvisar att TV och bio numera når en mycket bredare publik än förr, en publik som inte har samma förmåga till urskiljning. Den kan inte skilja på dikt och verklighet. Dessutom har pressen sin del i ansvaret. Ena dagen piskar den upp stämningen mot några brottslingar, andra dagen gör den en kovändning och skapar opinion till brottslingarnas fördel. Det håller inte, om man vill skapa ett rättssamhälle. Psykologen säger: »Film, TV, press med alla sina våldstendenser stimulerar labila personer till brott.» Kommissarien uttalar den meningen att det skett ett märkligt förråande av oarotten, och att vi har i vårt land en 'rihet som nästan gränsar till det otro ;iga. Gängbildningen spelar en stor roll. Slutligen anför narkotikapolisen att rela svenska folket har blivit underligt. Det finns ingen kontakt mellan människorna längre. Alla struntar i alla vid sin jakt efter välfärd. De dåliga B-filmerna har stor inverkan. Han anför som ett exempel att unga pojkar direkt efter biografen ger sig ut att stjäla bilar och vara lika tuffa som de så kallade hjältarna i filmen. Det har gått så långt att en av våra främsta skådespelare vägrar att stanna kvar som filmskådespelare på grund av att varenda film skall mer eller mindre innehålla porr i dess olika former, och det orkar han inte med. Den ökade friheten i alla avseenden som vi numera tillämpar i vårt samhälle ställer människorna på hårda prov, ja, kan innebära en viss belastning.

När människan blir uppryckt med rötterna ur traditionen, ur konventionella värderingar, bortryckt från hembygd och släktsammanhang genom urbaniseringen och förlorar sin religiösa bundenhet, hamnar hon gärna i ett vakuum och i en moralisk hemlöshet där hon inte har förmågan att hålla sig upprätt. Hon blir ett offer för tillfälligheternas spel och hållningslöshetens demonisering.» En sådan utveckling beror inte enbart på den enskildes moral utan även på att samhället släppt lös vissa krafter som verkar upplösande på de moraliska värderingarna. De nya kulturapostlarna eller kulturradikalerna, som kanske mest uppträder i den kulturradikala pressen men även i radio och TV, upplöser medvetet och avsiktligt känslobundenheten vid traditionella värderingar. Inställningen till själva livsfunktionerna — sexualiteten, havandeskapet, äktenskapet — har under senare år blivit en annan, och vördnaden för livet liksom respekten för ålderdomen har avtrubbats. Och när man så vandaliserat en viktig sektor av det moraliska livet, fortsätter individen på egen hand att rasera de övriga spärrarna, t.ex. vördnaden för andras egendom. Kan man i enlighet med den moderna porr litteraturen begära en annan mans hustru, så kan man också låna hans bil och beröva honom hans pengar. Det materialistiska samhället har gjort människan i hög grad egoistisk och helt inriktad på själviska mål. Vad gör vi då som ansvariga för vårt folk och dess framtid? Vi skall inte ta till tvångsmedel, men vad sätter vi emot detta att man sedan årtionden är i färd med att söka radera ut tio Guds bud ur vårt folks medvetande? Det är en förstörelseprocess vars verkningar vi redan börjar skönja. Man söker i våra skolor ta bort kristendomsundervisningen och därmed inlärandet av de första grunderna när det gäller respekten för de kristna värdena, den kristna sexualetiken och mycket annat. Den moderna propagandaapparaturen är helt påkopplad, och vi ser alltför väl att den inte arbetar i tommo. Vi förfasar oss över ungdomens beteende i dag, men vem bär skulden? Vi kanske borde förfasa oss mindre över ungdomen av i dag och mera Över att hela vårt samhälle blivit så ogästvänligt mot den ungdom som växer upp. Det är säkerligen inte sämre virke i våra flickor och pojkar än förr, men farorna är så många fler. Med tanke på vilken atmosfär de kastats in i är det förvånande att ungdomens hållning genomsnittligt ändå är så hygglig. Herr talman! Då en brand uppstår kallar vi på brandkår, då en olycka sker på ambulans och då en farsot hotar sätter vi in alla tillgängliga krafter för att förhindra spridning av sjukdomen. Vi måste på samma sätt med alla tillgängliga medel förhindra denna alarmerande utveckling i vår samhällskropp. Får den offentliga propagandan se ut hur som helst? Visst är det illa att pojkar och flickor i växande antal far omkring i stulna bilar. Nog är det vederstyggligt att se 15 och 16-åringar berusade på våra gator. Visst är det beklämmande att tonårsungdom utan ansvarsmedvetande, utan insikt om vad saken gäller och utan förutsättningar att få ut någonting positivt ur upplevelsen kastas in i ett lössläppt sexualliv. Men det verkligt oroande i situationen är att det genom våra moderna massmedia och vår tidningspress på fullt allvar öppet förkunnas, att det skall gå till på detta sätt och att den som säger något annat är en reaktionär mörkman som vållar skadliga hämningar och farliga komplex för vår ungdom. Ungdomen runt omkring oss befinner sig i en ohygglig situation, när en propaganda, raffinerad i sin tekniska utformning, förkrossande i sin tyngd och på kort tid förödande till sina verkningar rusar emot ett uppväxande släkte och hotar att krossa de moraliska begrepp, som är nödvändiga för samhällets fortbestånd. När man tänker på detta, genomfares man av en isande känsla: Hur skall det gå? Vi måste vakna upp ur förhållandena och söka förhindra en katastrof. Det är en sak, herr talman, som jag till sist vill föra in i detta sammanhang — den har redan förut här i debatten påpekats. Vi har fått en proposition med förslag om en 25-procentig investeringsskatt för byggnadsprojekt, som icke kan anses prioriterade, och till dem hör kyrkor och kyrkliga samlingslokaler — jag inbegriper givetvis i detta uttryck även frikyrkliga sådana. Mot bakgrunden av vad jag här tidigare har anfört, synes det mig vara ytterst farligt att hämma denna byggnation, som ändå betyder så mycket för vårt folks andliga behov. Det planeras nya stora bostadsområden, där inte minst ungdom kommer att befinna sig. Genom att försvåra dessa lokalers uppförande i sådana bostadsområden minskas givetvis den kristna verksamhetens möjligheter att nå all denna ungdom. Vi kan inte stillatigande se detta utan måste protestera. Vi tar också i en motion upp denna fråga och hoppas att riksdagen skall säga nej, d. v. s. undanta dessa byggnader från investeringsskatt. Jag vill till sist, herr talman, uttrycka saken på följande sätt: Det är på tiden att vi börjar tänka om, innan vårt folk trots allt yttre välstånd råkar i moralisk och andlig misär och ingen återvändo längre finns.